Herr talman! Som företrädare för utskottsmajoriteten i den här frågan kan jag fatta mig relativt kort. Det är ganska svårt att se vad skiljaktigheten mellan reservanterna och utskottets majoritet egentligen betyder i praktiken. Företrädare för såväl motionärer som reservanter har hävdat att de förhållanden, som motionärerna talar om, påkallar en brådskande åtgärd. Det finns ingenting i remissyttrandena — och det är sannerligen inte bara ett enda remissyttrande som utskottet har kunnat bygga på — som tyder på att en brådstörtad handläggning skulle vara av nöden. Bestämmelserna om dispositionen av den behållna avkastningen och reglerna om begränsningen av rösträtten vid delägareoch allmänningsstämmor har, såvitt remissinstanserna kunnat bedöma, hittills utgjort tillräckliga garantier för att de inom området kvarboende delägarnas och den övriga ortsbefolkningens intresse har tillgodosetts. En strukturförändring kommer utan tvivel att äga rum, men den har fortfarande inte fått den omfattningen att det för några samfälligheter av den här arten direkt har påkallats några åtgärder. Utskottet är fullt på det klara med att en omvandling är på väg men tycker ändå, att det vore väl brådstörtat att nu föra detta ärende inför Kungl. Maj:t. Den skogspolitiska utredningen arbetar ju med dessa frågor. Herr Sörlin sade att den här frågan inte ingår i skogspolitiska utredningens uppdrag, och han trodde att utskottsmajoriteten har fått sin uppfattning bara genom att läsa lantmäteristyrelsens yttrande. Som framgår av klämmen i utskottsutlåtandet är vi fullt på det klara med begränsningen av utredningens direktiv och verksamhetsområde. Vår hemställan går ut på att innan riksdagen begär en översyn av förhållandena bör de skogspolitiska förutsättningarna vara klargjorda, och detta klargörande kan skogspolitiska utredningen ge, innan man går vidare. Vår uppfattning är att ärendet inte är av mera brådskande natur, men vi delar motionärernas åsikt att någonting måste göras. Vi anser att det i klarhetens intresse bör ske efter den tågordning som utskottets utlåtande ger uttryck för. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag vet att herr Hansson plötsligt har blivit så att säga tvingad till att vara utskottets talesman i den här frågan. Jag skall inte utnyttja den situationen för att vara så särskilt stygg. Men jag vill påvisa en inkonsekvens i herr Hanssons resonemang. I utskottsmajoritetens utlåtande står det ordagrant: »Självfallet är det angeläget att frågan uppmärksammas på ett tidigt stadium, så att erforderliga ändringar kan vidtagas, innan uttalade missförhållanden uppkommer.» Detta uttalande står herr Hansson bakom. Det går inte riktigt ihop med resonemanget om att det inte är så förfärligt bråttom. Herr Hanssons resonemang om att det är väldigt liten skillnad mellan utskottsmajoritet och reservanter är heller inte riktigt korrekt. Jag vill erinra om vad som sägs i lantmäteristyrelsens yttrande, som ju utskottsmajoriteten har byggt sitt uttalande och sin ståndpunkt på. Först står det att skogspolitiska utredningen »torde» syssla med vissa frågor som har »nära samband» med denna.

Jag tror att kammarens närvarande ledamöter har alldeles klart för sig att det i denna fråga föreligger en betydande skillnad mellan reservanter och utskottsmajoritet, trots att det kanske vid ett hastigt genomögnande av vad som är skrivet inte förefaller vara så.
Herr talman! När man redogör för riksdagens arbetsformer brukar man ju säga att det väsentliga, tunga arbetet görs i utskotten, och även om herr Nils Eric Gustafsson tror sig ha observerat att jag relativt hastigt blivit kallad att föra utskottets talan i detta ärende vill jag framhålla, att jag har deltagit i utskottets arbete och därför inte kommer helt orustad till debatten.

Majoriteten finner det genom tillgängligt material belagt att missförhållanden kan tänkas uppstå, men för närvarande har vi inte bedömt brådskan vara av den naturen att vi skall kringgå en utredning som har att ta ställning till den skogspolitiska utvecklingen över huvud taget.
Herr talman! Även med risk att kammaren tycker illa om detta ideliga springande till talarstolen vill jag säga, att herr Sörlin på ett alldeles utomordentligt sätt har gett belägg för missförhållandena; det materialet hade vi inte tillgång till i utskottet. Men även då hade alla den uppfattningen att någonting borde göras. När man sedan vill skjuta på översynen och liksom smyga in detta i en pågående utredning, då tycker jag att detta inte rimmar med vad utskottet självt har skrivit om att man bör vidta åtgärder innan missförhållanden uppkommer. Det är ingen konsekvens däri.

Herr talman! I den reservation som har bifogats tredje lagutskottets utlåtande nr 61 anser vi att vissa andra synpunkter hade bort anföras av utskottet. Jag vill erinra om att näringslivets normala utveckling och funktion i hög grad är beroende av den kollektiva trafikens utformning då det både gäller personoch busstrafiken. Bestämmelserna om koncession för linjetrafik tillmäts stor betydelse. Motionärerna har icke kunnat anvisa några vägar som kan leda till att problemen löses. Jag vill här omnämna att en omarbetning av förordningen angående yrkesmässig trafik ingår som ett led i den tredje etappen av reformeringen av den statliga trafikpolitiken. Under hänvisning till vad som anförts i reservationen ber jag, herr talman, att få yrka bifall till densamma.

Herr talman! Jag kunde fatta mig lika kort som herr Åkesson, men jag tror att det är i klarhetens intresse att jag för kammarens ledamöter utvecklar något av den andemening som ligger bakom motionen och utskottets ställningstagande. I motionen hemställes att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär att förordningen angående yrkesmässig trafik överses såvitt avser koncessionssystemet för linjetrafik för personbefordran.

Då kan ofta den situationen uppstå, att när de kommunala och regionala organen förutsätter en viss utveckling, så är den bestående trafikapparaten inte ägnad att befordra befolkningens befordran, om det uttrycket kan tillåtas. I en sådan situation behöver man kanske lägga om busslinjernas sträckning och detta vållar vissa problem och irrationaliteter. Det finns alltså ett system för återkallande av trafiktillstånd, men den författningsenliga bakgrunden till detta system är vag och de punkter, som man där har att stödja sig på, har fördenskull sällan utnyttjats i praktiken. I verkligheten förhåller det sig så, att återkallande av trafiktillstånd strängt taget bara har ägt rum vid direkt misskötande av den trafik som till. ståndet avsett. Herr Åkesson syftar på den så kallade tredje etappen i den statliga trafikpolitiken. Det förhåller sig så att man hade en riktpunkt att påbörja denna etapp den 1 juli 1968, och som förberedelse till den tredje reformetappen har man inom kommunikationsdepartementet upprättat ett förslag till en ny förordning om yrkesmässig biltrafik. Detta förslag bygger på synpunkter från tidigare utredningar, bland annat den s.k. busslinjeutredningen. Man har velat närmare precisera förutsättningarna för återtagande av en koncession, och man säger i ifrågavarande paragraf bland annat: Tillstånd kan även återkallas vid underlåtenhet att driva trafik enligt tillståndet eller när med hänsyn till trafikens ändamålsenliga ordnande eller eljest synnerliga skäl föreligger. Denna formulering finns emellertid med i nuvarande lagtext, och resultatet av denna omredigering kan för närvarande inte bedömas såsom särskilt avgörande för praxis. Dessutom förhåller det sig så, att det av tidsskäl inte har varit möjligt att lägga fram propositionen i detta ärende till 1968 års riksdag. Kungl. Maj:t har därför funnit övervägande skäl tala för att man bör vänta med genomförandet av den så kallade tredje etappen tills bilskatteutredningens och affärsverksutredningens förslag redovisats.

Man föreslår alltså direkt, att ett förtydligande av bestämmelserna skall ske ifrån Kungl. Maj:ts sida. Det är framför allt på det området som oklarheten har lett till att praxis har varit alldeles för restriktiv. Utskottet hemställer alltså att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t ger till känna vad utskottet anfört beträffande förtydligandet av bestämmelserna angående återkallelse av trafiktillstånd, medan motionerna i övrigt inte föreslås föranleda någon riksdagens åtgärd. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det ärende som kammaren nu har att behandla är, som utskottet mycket riktigt konstaterar, inte något nytt ärende. Vi har tagit upp det tidigare, och jag lovar att om vi inte har framgång den här gången, så kommer vi tillbaka även nästa år och till det ögonblick då vi får framgång. Det finns emellertid någonting nytt. Det är att en del av utskottsledamöterna — dess värre inte någon ifrån denna kammare — har kommit till insikt om att detta är ett problem och inte någonting som vi motionärer bara har hållit på och lekt med. Reservanterna delar vår uppfattning när det gäller de bekymmer som uppstår i tätbefolkade områden i samband med den ökade fritiden och i samband med den ökade rörligheten och det därav betingade behovet av mark för det rörliga friluftslivet. Skåne, som det handlar om i detta speciella fall, tillhör otvivelaktigt de tätbefolkade områdena. Vi har under de senaste två åren företagit en serie inventeringar av tillgängliga markområden, dels vid stränderna, dels också inom landskapet, som är lämpade för rörligt friluftsliv. Den bild vi har fått av situationen i Skåne är minst sagt skrämmande. Det är bara små delar av kvarvarande kust som fortfarande inte av olika skäl är oåtkomliga. Endast ungefär 20 procent av den skånska kusten har i dag ett bra bakland och en bra badstrand, där inga hinder föreligger. När det gäller landskapet i övrigt håller situationen snabbt på att försämras. Tidigare fanns rätt stora strövområden. Sådana finns fortfarande kvar, men hotet mot dem är överhängande. Vi kan förutse inom en ganska snar framtid en situation, där efterfrågan efter platser att besöka, mark att röra sig i och stränder att bada vid inte på något sätt kommer att motsvara behovet. Det hot som i första hand riktar sig mot dessa områden är exploatering för olika ändamål. Det är strandområden som hotas av fritidsbebyggelse. Det är sammanhängande stora egendomar som nu håller på att splittras upp, och det utrymme som kvarstår för allmänheten blir allt mindre. Allra otrevligast är kanhända att de områden, till vilka allmänheten un dan för undan förhindras tillträde, är de mest eftertraktade. Detta betyder på sikt att allemansrätten blir en fiktion i Skåne, ty de områden som blir kvar för allmänheten att fritt röra sig på blir så små och så få, att det blir berättigat att tala om allemansrätten som en fiktion. Vi har exemplifierat situationen med Kullaberg, ty det är en av de mest säregna naturformationerna i landet, ett utomordentligt begärligt friluftsmål. Av hävd finns genom det av Kullabergsbolaget ägda området rätt till genomfart till den vackraste delen av området, dit praktiskt taget alla utflykter går. Situationen är alltså den, att den vackraste delen är ett markområde som ägs av staten, men för att komma till detta område tvingas man använda sig av en väg som går över privatägd mark. Där har Aktiebolaget Kullabergs natur sedan 1915 tagit avgift av dem som besöker området under vissa perioder. Det är såvitt vi kan förstå svårt att finna en riktig rättslig grund till denna avstängning. Någon sådan grund måste dock finnas, ty i upprepade fall har det inträffat att människor som tagit sig in på området polisanmälts och i vissa fall fått böta ganska betydande belopp. Om man inte vill riskera att detta skall ske i fortsättningen, måste man i rimlighetens namn berätta för folk att detta är privat område, på samma sätt som man tidigare upplevde exempelvis Stockholms skärgård med landstigningsförbud osv. Det skulle betyda en återgång till det tidigare systemet. Nu gör man inte det för att området vissa tider av året är öppet för allmänheten. Jordbruksutskottet har besökt området. I sitt 25 rader långa utlåtande säger man, att man konstaterat att ortsbefolkningen är belåten med de nuvarande förhållandena. Jag vet inte vad jordbruksutskottet här menar med »ortsbefolkningen», men sannolikt är det människorna i Brunnby kommun, delkommunen i den nya Höganäs kommun. Man lär inte ha frågat några andra skåningar om de är belåtna med rådande förhållanden. Jag vill hänvisa till att när vi förra året hade frågan uppe till behandling så uttalade förvaltningsutskottet i Malmöhus läns landsting sin sympati för de krav vi då ställde i motionen. Det här är ett område som inte bara angår ortsbefolkningen, utan det rör i första hand den miljon människor som bor i Skåne och den en och en halv miljon människor som bor på Själland. Det har i andra hand ett intresse som naturformation och som besöksmål för människor i stora delar av södra Sverige. Det är därför orimligt att avvisa vårt krav på en utredning med talet om att ortsbefolkningen är tillfredsställd med nuvarande förhållanden. Reservanterna har stött oss i vårt yrkande på en utredning kring dessa problem. Om det lyckas att få en sådan utredning till stånd önskar jag att den kunde utvidgas till att utreda principerna om riktigheten eller orimligheten i att avgiftsbelägga natursköna platser. Jag ber, herr talman, med det anförda att få yrka bifall till den till utskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! Som herr Arne Pettersson mycket riktigt sade är det inte första gången denna fråga är uppe på riksdagens bord. Riksdagen har tidigare avslagit en framställning av samma slag. Jag kan därför yttra mig ganska kort. Jordbruksutskottet har tagit mycket seriöst på denna fråga och bl.a., som herr Pettersson också upplyste om, besökt Kullaberg och diskuterat frågan med företrädare för Brunnby kommun och för landstinget. Vi kan konstatera följande: 1) AB Kullabergs natur har genom sitt förvärv lyckats bevara ett stycke underbart vacker skånenatur, varigenom man hindrat att Kullaberg varit fullbebyggd med villor och sommarstugor på samma sätt som det närliggande Mölle. 2) AB Kullabergs natur har i allt varit vad man nu betecknar allmännyttigt. Ingen har profiterat på det, allt går till skötseln. 3) Allmänt är omvittnat att området skötts på ett sätt som både ur allmänhetens och vetenskapens synpunkt är föredömligt. Ingen har gjort gällande något annat. 4) En stor del av året står området utan avgift öppet för allmänheten. 5) Under turistsäsong uttas en avgift av 75 öre per person och 2:25 per bil. För denna avgift får man parkera på ett flertal av bolaget anlagda parkeringsplatser, ha tillgång till toaletter och utnyttja en välskött och välstädad natur samt använda en av bolaget utbyggd och underhållen enskild väg. Beträffande denna väg vill jag emellertid rätta till ett missförstånd i motionen och som även framskymtade i herr Petterssons yttrande. Vägen är en enskild väg, som staten såsom ägare till fyrmästarbostället på Kullaberg har fått servitutsrätt till. Vägen underhålles av AB Kullabergs natur, och staten bidrar med slitagekostnader för sin trafik där. Det är således ingen allmän väg. 6) Som utskottet varit i tillfälle att konstatera är befolkningen på orten synnerligen nöjd med förhållandena och önskar ingen ändring.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

Herr talman! Vare sig reservanter eller motionärer har ifrågasatt den goda skötseln av detta område. Det är inte det diskussionen gäller, och inte heller riktigheten av att i ett sådant område utta avgifter för service som lämnas de människor som besöker området. Det är inte alls det som diskuteras. Vi är helt införstådda med att skötseln av området, den service som ges besökande, skall betalas endera eller till viss del av det allmänna och av dem som besöker området. Låt mig också rätta till en sak: Det förhåller sig inte alls så som herr Skårman vill göra gällande att de intäkter som kommer från entréavgifterna enbart används till sådant som kommer den besökande allmänheten till godo. Jag skulle vilja rekommendera herr Skårman att titta på arrendekontraktet för den exklusivt använda golfbanan. Den används endast av en liten grupp människor. Titta också på de transfereringar som sker inom området från de belopp som inbetalats av allmänheten till poster som används till exklusiva ändamål för små grupper som vistas på detta område. En annan sak, herr Skårman, är att vi alldeles i anslutning till detta område har fått ett nytt område, som kommer att öppnas för allmänheten. Jag tänker på en donation, som om jag inte minns fel omfattar ett område på 600 tunnland, vilket kommer att stå öppet för allmänheten helt avgiftsfritt. Menar då herr Skårman att om en människa förirrar sig från det ena området till det andra — något stängsel finns inte — skall hon bötfällas, därför att man tagit sig för att avgiftsbelägga tillträdet till Kullabergsområdet? Jag skall inte säga något mer om vägen än att från år 1842 finns ett kontrakt när det gäller fyrplatsen, vilket innebär att staten betalar en arrendeavgift för den här vägen. Detta borde rimligen innebära att vägen skall vara öppen för alla. Även på den punkten kan jag trösta herr Skårman med att vi tycker det vore rimligt att ifrågavarande väg sköttes av det allmänna, så att man därmed undanröjde ett av motiven för att man fortfarande har kvar, förlåt uttrycket, den här fåniga avgiften för ett naturvårdsområde.

Jag tror inte att vare sig herr Skårman eller utskottet förstår på vilket sätt vi i Skåne upplever detta. Herr talman! Jag ber att fortfarande få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Vad herr Arne Pettersson nyss anförde ändrar ju inte någonting i sak. Jag håller med om att det är ett utomordentligt fint område, som både skåningar och även i mycket hög grad upplänningar har haft och fortfarande har synnerligen stor glädje av. Men det är tack vare att AB Kullabergs natur har bevarat detta område, som annars skulle ha varit exploaterat för länge sedan, Vi vet att det t.ex. i Stockholms skärgård på många håll finns sådana här mycket fina områden, som har bevarats och skötts på ett föredömligt sätt. Jag tycker det är klåfingrigt att lägga sig i en sådan sak. Om det nu ifrågavarande området missköts eller om allmänheten på något sätt hindras att besöka det, skulle jag vara med om att försöka få till stånd en inlösen, I så fall vore väl den rätta utvägen att göra området till naturreservat. Men som det nu är kan det inte vara erforderligt att det allmänna tar på sig utgifter för en sak som fungerar så utomordentligt bra. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Jag skall fatta mig mycket kort, herr talman! Tanken är icke ett ögonblick att beröva det sällskap, som nu sköter det område det här gäller, rätten att sköta området, utan vad vi hela tiden har invänt emot är att man skall ta upp avgift av människor som vill besöka ett naturskönt område — det är detta som vi betraktar som orimligt. även om avgiften är blygsam, har detta inte ett dugg att göra med principen som sådan. Risken är bara att detta system kan smitta av sig. Ju större efterfrågan blir på områden av denna typ, ju större blir riskerna att vi får ett system som innebär att det skall tas ut avgifter för besök av sådana här platser. Det är detta vi vill förhindra — med Kullaberg som utgångspunkt. b) uttala, att samma målsättning borde gälla jämväl för samhällets fostrande och tillrättaförande verksamhet i övrigt.

Herr talman! I föreliggande utlåtande från allmänna beredningsutskottet behandlas bl.a. en partimotion från högern, i vilken det tas upp väsentliga frågor rörande barnoch ungdomsfostran. Utskottet redovisar i sitt utlåtande en del uttalanden av olika myndigheter och hänvisar dessutom till pågående utredningar, som på olika punkter tangerar de problem som tas upp i motionen. Men utskottet, som annars inte brukar ha svårt att tycka någonting i alla möjliga skiftande frågor, har i detta ärende inte uttalat någon mening om de centrala problem som tas upp i motionen. Av den anledningen har utskottets samt Dagens ungdom befinner sig i en svår situation. Kunskapsstoffet ökar med förfärande hastighet, samhället omdanas, och omvärlden tränger närmare, inte minst genom våra massmedia. Ungdom av i dag tvingas att ta ställning till svåra problem och ställs inför olika valsituationer som man inte alltid behärskar. Det uppstår ibland en stressituation som kan verka nedbrytande. Hur skall ungdomarna orka? Hur skall vi kunna hjälpa dem att växa upp till harmoniska och ansvarskännande människor, ty vi vill ju tro att de skall kunna skapa det rättvisare och mänskligare samhälle som vi inte har lyckats med? Skolan har ett stort ansvar när det gäller elevernas sociala fostran. För att skolan skall lyckas i sin uppgift, krävs att skolans arbetsmiljö väsentligt förbättras. Vad menar vi då med en god arbetsmiljö? Vi menar väl att där finns en ömsesidig respekt mellan olika parter, mellan föräldrar, lärare och elever, och att det finns vissa normer som kan respekteras av alla. I den fostrande uppgift som både föräldrar och lärare har ingår att så småningom föra barn och ungdom fram till mogenhet och ett självständigt tänkande. Vad är det då för normer vi efterlyser? Bästa svaret på den frågan tycker jag ges i ett uttalande av Svenska ekumeniska nämnden. Yttrandet är avgivet såsom remissvar i ett annat ärende, som gäller några näraliggande motioner. I vårt särskilda yttrande har vi tagit med några meningar ur nämndens utlåtande. Eftersom jag tycker att Ekumeniska nämndens uttalande är så välskrivet och eftersom jag inte är alldeles övertygad om att kammarens ledamöter har läst uttalandet med den noggrannhet som kanske fordras, ber jag att här få citera det. »Frågan om en gemensam =<etisk grundval för samlivet i det svenska samhället borde därför snarare ställas som en fråga om vad man, från skilda utgångspunkter, kristna såväl som icke kristna, kan enas om och vad som sålunda kan utgöra en gemensam bas av etiska värderingar på vilken alla kan mötas i ömsesidig respekt.

Jag har, herr talman, inte något särskilt yrkande.

Herr talman! Till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 46, som vi nu behandlar och som bl.a. gäller motion II: 367, har fogats en reservation, vari betonas att det är högst angeläget med en utredning för att klarlägga orsakerna till den missanpassning som förefinnes bland dagens uppväxande ungdom. Jag vill här kraftigt understryka att vår svenska ungdom på det hela taget är skötsam och ansvarsmedveten. Emellertid visar utvecklingen tyvärr också tendenser som inger allvarliga betänkligheter. Utskottet framhåller att de problem som har upptagits till behandling i motionen faller inom området för flera utredningar och arbetsgrupper och kan förutsättas bli behandlade inom dessa. Eftersom jag dock inte anser detta tillräckligt, bl.a. därför att denna fråga är så betydelsefull för hela vårt sam hälles framtid och fordrar en mycket snabb behandling, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Den fråga som behandlas i föreliggande utskottsutlåtande är, som det brukar heta från den här talarstolen, ingen ny historia. Ärendet gäller ungdomens anpassningssvårigheter i det samhälle vi har skapat. Den problematiken har sysselsatt mänskligheten i alla tider. Redan under antiken fanns det de som sade: Hur skall det gå för världen, en sådan ungdom som det växer upp i dag? Frågan är gammal också för denna kammare. Den har behandlats varje år sedan jag kom till riksdagen, och det är fem år sedan. Nu återkommer den emellertid oftare än tidigare. Senast var den föremål för behandling vid innevarande års vårriksdag. Då hade motionerna en uppläggning som var något annorlunda. Motionärerna talade om att det behövs ökad forskning för att komma till rätta med de anpassningssvårigheter som ungdomen har i dag. De motioner som då behandlades avslogs med hänvisning till det forskningsarbete som pågår på det här området. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att räkna upp alla de objekt som finns omnämnda i allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 14 år 1968. Där gjordes en kartläggning av de undersökningar och utredningar av vetenskaplig natur som pågår inom det här området. Att nu begära någon form av utredning utöver den forskning som sker på olika ställen och utöver alla de utredningar som redan pågår finner vi vara ganska meningslöst. Jag förmodar att motionärerna åsyftar en parlamentarisk utredning, som skulle ta sig an alla dessa onekligen mycket stora problem, för vilka utskottet i och för sig känner lika varmt som motionärerna. Vi tror bara inte på att någonting står att vin na på den vägen, och därför har vi avstyrkt motionerna i det stycket. Fru Diesen talade om det särskilda yttrande som är fogat till utlåtandet och den motion som hon betecknade som en partimotion från högern. Hon sade att utskottet inte har tyckt någonting, vilket är ganska ovanligt för allmänna beredningsutskottet. Jag kan hålla med henne om att utskottet inte har tyckt någonting den här gången. Men så har i stället en del ledamöter ansett sig böra tycka någonting. Det intressanta med deras tyckande är att det särskilda yttrandet inte alls sammanfaller med vad motionärerna har talat om. Motionärerna har talat om att man skall ge den fostran som vi i dag meddelar vår ungdom ett annat innehåll. Man skall ge den ett innehåll som överensstämmer med den kristna etiken. Jag vill uppmärksamma kammarens ledamöter på att fru Diesen refererade till ett uttalande som Ekumeniska nämnden gjort i ett annat sammanhang, och det uttalandet stämmer bättre överens med den allmänna uppfattningen än vad motionerna gör. Fru Diesen har alltså nu tagit ställning för Ekumeniska nämndens uttalande, och jag har ingen anledning bestrida att det är en norm som vi alla kan samlas kring, oavsett om vi har en livsåskådning på kristen grund eller någon annan etisk grund. Därvidlag skiljer sig det särskilda yttrandet väsentligt från den motion som behandlas i utskottsutlåtandet. Herr talman!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

Herr talman! Jag hade kanske inte tänkt att jag skulle få ordet före reservanterna, men som motionär ber jag att få säga några ord trots att jag och mina medmotionärer i en punkt inte fått något medhåll alls av utskottet. Det är fråga om motionerna I: 969 och II: 1231. Vårt yrkande om avslag på propositionen har nämligen enhälligt avstyrkts. Avslagsyrkandet har av oss framställts med hänsyn till det nordiska samarbetet och det nya läge som efter propositionens framläggande uppstått på den nordiska fronten genom statsministermötet i Köpenhamn i april. Jag och mina medmotionärer har inte haft så mycket att erinra mot propositionens principer eller de lagbestämmelser som föreslås, och vi skulle helst ha velat inskränka oss till ett bordläggningsyrkande. Men då ett sådant yrkande av konstitutionella skäl inte kunnat framställas, eftersom det gäller bordläggning till en riksdag efter nyval, har jag tvingats ställa ett avslagsyrkande, även om ett sådant yrkande kan förefalla onödigt bryskt. Vad jag menar är att när detta lagförslag nu har legat sex år i handelsdepartementets byrålådor — vilket ju inte vittnar om någon större brådska eller angelägenhetsgrad — kunde det ha fått vänta litet till. Väntetiden hade inte behövt bli så lång, eftersom den särskilda arbetsgrupp, som tillsatts för att ut reda förutsättningarna för en enhetlig nordisk lagstiftning på näringsutövningens område, skall slutföra sitt arbete före detta års utgång eller i alla händelser före Nordiska rådets möte i mars nästa år.

Vanlig hövlighet i det nordiska umgänget borde enligt min mening ha fordrat att vi väntade ett halvår, till dess sikten hade klarnat på detta område, Det är detta som ligger bakom motionerna. Jag är medveten om att etablering i Sverige av andra nordiska länders rättssubjekt inte genom de nya lagreglerna kommer att försvåras. Jag är också medveten om att en särskild paragraf intagits med tanke på de blivande internationella överenskommelserna, enkannerligen en svensk eventuell anslutning till EEC. Jag vet också att lagförslaget ger Kungl. Maj:t rätt att medge undantag om det är påkallat med hänsyn till det nordiska samarbetet. Dessa ting känner jag alltså väl till. Vad jag har åsyftat är allenast att vägen skall vara fri för det nordiska samarbetet. Ett vittgående samarbete som går ut på en konform, en enhetlig lagstiftning för samtliga länder rörande rätten till näringsutövning har för mig varit en stor tanke. Det är kanske därför som jag i detta ärende har varit litet envisare än jag brukar vara. I ett avseende innebär de föreslagna nya lagreglerna en viss utvidgad liberalisering i förhållande till nuläget, visserligen inte så stor men dock någon. Därigenom avlägsnar vi oss ytterligare ett steg från de lagregler som gäller i de övriga nordiska länderna, vilket kan vara ägnat att försvåra förhandlingarna. Herr talman! Jag yrkar bifall till det i motionerna I: 969 och II: 1231 framställda avslagsyrkandet. Om detta yrkande inte vinner kammarens bifall yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Vid detta utlåtande är fogad en reservation av herr Alexanderson m.fl. Det är troligt att man i dag betraktar det som tämligen självklart att full frihet råder för svenska medborgare att här i landet driva näring, om ej uttryckligt hinder däremot är föreskrivet i grundlagsenlig ordning. Ur den synpunkten skulle det väl knappast behövas en allmän föreskrift rörande svenska rättssubjekts rätt att idka näring inom landet. Reservanterna anser emellertid i likhet med flera remissinstanser att principen om att full näringsfrihet råder ändå på något sätt bör komma klart till uttryck i lag. Då kan man också hänvisa till att bestämmelser av denna art har tagits upp i författningsutredningens förslag till regeringsform. Den allmänna näringsfrihetsförklaringen tillkom i samband med skråväsendets avskaffande för över 100 år sedan och har sin orsak och sitt ursprung i de förhållanden som då rådde. Det kan naturligtvis med visst fog hävdas att denna första paragraf endast har en formell innebörd. Men enligt reservanternas mening har det ändå ett visst värde att principen om allmän näringsfrihet alltjämt kommer till uttryck i vår författning. Den enda ändring som reservanterna föreslår i 1 8 är att orden »som här nedan upptagas» utbyts mot orden »som stadgas i författning».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

Herr talman! Jag hade i går kväll tillfälle att ge herr Jacobsson en komplimang för att han hade bedömt regeringens handlande i ekonomiskt hänseende som riktigt, och jag tyckte nog att han var på glid ifrån sina gamla ståndpunkter när det gällde omdömet om landets ekonomi. Men i dag är herr Jacobsson tillbaka i sin något konservativa syn på dessa frågor. Jag klandrar honom inte för detta, ty jag förstår att han har sitt hjärta i den ordning som råder. Jag förstår också att han i den nordiska gemenskapens intresse vill att vi skall avvakta, så att lagstiftningen om näringsfriheten kan samordnas. Jag tror inte det finns anledning för oss i Sverige att vänta på att de andra nordiska länderna skall göra ändringar i sin lagstiftning. Vi avser inte här att ändra praxis, utan vi tar bara bort en bestämmelse som visserligen lagtekniskt har funnits i mer än 100 år men som inte gäller i praktiken. I det praktiska livet har vi nämligen redan anpassat det hela till det samhälle som vi lever i i dag. När man nu föreslår att denna paragraf skall tas bort och man inte längre skall ha den inskriven i lagstiftningen, så tycker jag nog att det är sakligt berättigat. Om vi skall anpassa vår lagstiftning till andra länders så kan vi få vänta. Jag tror också att vad som här föreslås är en sak som ligger i tiden och att vi därför bör fatta beslut nu. Skillnaden mellan reservanternas och utskottets linje är ju också mest av formell natur. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag. i den takt ekonomiska och tekniska förutsättningar funnes härför.

Herr talman! Tredje lagutskottet anser det angeläget att utsläppen av svaveldioxid begränsas. Jag delar helt den uppfattningen. Men utskottet drar inte ut konsekvensen av sitt ställningstagande, då utskottet godtar propositionens förslag om sänkning av svavelhalten i själva eldningsoljan. Därför har jag och några andra ledamöter fogat ett särskilt yttrande till utskottets utlåtande. Det är ju inte svavelhalten i oljan som är det primära, utan det är svaveldioxidutsläppet i rökgaserna som sprides ut över omgivningen och medför skador som är det primära i detta sammanhang. Kommer det inte med något svavel ut genom skorstenen eller håller sig svavelhalten under en viss godkänd nivå, gör det väl detsamma hur svavelhaltig oljan i och för sig är. I den motion som jag varit med om att lämna här i kammaren trycks det just på den synpunkten. Vi finner det helt naturligt, säger vi i motionen, att man i första hand inte uppställer normvärden i termer av högsta tillåtna svavelhalt i oljan, utan att man som huvudregel fastställer maximivärden för högsta tillåtna svaveldioxidutsläpp per kilogram olja. En metod att komma under en sådan maximigräns är då att använda lättare olja, en annan är att förse sin eldningsanläggning med tillfredsställande rökgasrenare. Det är ju verkligen angeläget att den tjockare oljan som har högre svavelhalt inte uteslutes från användning här i landet, utan att man även i fortsättningen kan använda denna olja då den ju är billigare än tunnare olja. Därför är det också ur nationalekonomisk synpunkt viktigt att den inte förbjudes. De kvantiteter tjockolja som årligen importeras är betydande. Jag anser det därför angeläget att de företag som verkligen vill satsa på eld ningsanläggningar med anordningar för rökgasrening också uppmuntras till det. Anläggningarna är dyra, och man måste därför ha säkerhet för att man verkligen får använda tjockolja. Den säkerheten måste man ha innan man investerar i sådana anläggningar. Författningsförslaget talar om svavelhalten i eldningsoljan och att länsstyrelsen får medge undantag. Det är inte tillräckligt, tycker jag. Det är inte klart utsagt att man kan räkna med dispens. Enligt min mening skall undantag regelmässigt beviljas för dem som har skaffat sig anläggning med tillfredsställande rökgasrening. Detta hade bort framgå av författningstexten.

Herr talman! Herr Österdahl hade inget yrkande som konsekvens av sitt anförande, och det kanske inte var väntat eftersom det inte finns någon reservation, utan man har stannat vid ett särskilt yttrande till utskottets utlåtande. Jag tycker ändå att det i klarhetens intresse är riktigt att jag säger några ord om utskottets ställningstagande. Frågan om miljöförstöringen över huvud taget är ju synnerligen aktuell. Statsmakterna i vårt land har också i god tid vidtagit åtgärder för att få hela miljöproblemsfältet under kontroll och behandling genom att tillskapa ett särskilt statligt verk för handläggning av dessa ärenden.

Lagstiftarna har sagt sig, att det är alldeles för komplicerat att släppa hela fältet fritt genom att bara inrikta sig på svaveldioxidutsläppet. Det måste vara fel att skjuta in sig på en kontroll av vad som släpps ut ur skorstenarna, när det så mycket enklare kan kontrolleras genom att man över huvud taget inte tillåter mer en viss mängd svavel i den olja man eldar med. Denna utformning av lagens bestämmelser utesluter inte möjligheten att använda den billigare, svavelrikare oljan. Det är därför länsstyrelserna har givits en dispensmöjlighet. Den som vill använda svavelrikare olja har möjlighet att få dispens därtill under förutsättning att han anser det förenligt med sina ekonomiska intressen att för denna billigare oljas skull installera den ganska kostnadskrävande rökgasrening som måste bli konsekvensen. Då säger herr Österdahl och de övriga som står bakom det särskilda yttrandet, att den som vill investera i dessa rökgasreningsanläggningar bör ha den säkerheten att han vet att han automatiskt får dispens.

Därför bör det viktiga steget att rena rökgaserna föregås av erforderliga konsultationer med den tillståndsgivande myndigheten. Utskottet är här enigt med propositionen, Departementschefen förklarar i propositionen att om man når den grad av rening som är åsyftad då uppstår inga problem. Men man bör inte ge sådan löslighet åt bestämmelserna att de kan förleda till installationer av otillräckliga anordningar. Vi har sett exempel på att sådant kan förekomma. Det är inte bara det att en installation kan vara otillräcklig, den kan också vara felaktigt utförd eller felaktigt skött. Därför bör denna kontroll få den utformning som propositionen föreslår.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

Herr talman! Herr Johan Olsson har frågat om jag har för avsikt att förelägga riksdagen förslag till åtgärder som syftar till att genomföra kommunindelningsreformen mot kommunernas vilja. Under de senaste åren har jag både i riksdagen och vid många konferenser och möten ute i landet ställts inför frågan huruvida regeringen anser att sammanläggningar inom de kommunblock som tillskapats i enlighet med av statsmakterna år 1962 beslutade principer även i fortsättningen skulle vara frivilliga för kommunerna. Syftet med frågorna torde ibland ha varit att få garantier för att ingen ändring av frivilligheten planerades från regeringens sida. Men ofta har man ställt frågorna därför att man oroat sig för att kommunindelningsreformen skulle dra för långt ut på tiden. Man har då anfört flera olägenheter som detta kunde medföra, t.ex. mindre framsynt planering, ineffektiv användning av de samlade resurserna och risk för att utvecklingen skulle stanna av i sådana bygder där man inte får till stånd en mera ändamålsenlig kommunal indelning. På frågorna har jag svarat att med hänsyn till den allt större förståelse för nödvändigheten av att reformen fullföljs, som man möter ute i kommunerna, och med hänsyn till kommunförbundens starka stöd för reformen man borde kunna räkna med att denna huvudsakligen skulle vara genomförd år 1971. I dessa svar och i debatterna i anslutning till dem har jag också bekräftat att regeringen inte hade övervägt att föreslå någon ändring i den frivilliglinje som riksdagen uttalat sig för. Numera har vi tillgång till uppgifter som gör det möjligt att bättre överblicka reformen och dess troliga fortskridande. Jag skall nämna några siffror. Som bekant skall vi enligt de fastställda planerna få 282 större kommuner i landet. Vid nästa årsskifte kommer 76 av dessa adt vara färdigbildade. Däri ingår 37 kommuner som redan då planerna fastställdes ansågs kunna bestå i sin dåvarande omfattning. Om de utredningar som nu försiggår inom de återstående kommunblocken resulterade i sammanläggningar den 1 januari 1971 skulle ytterligare 99 kommuner färdigbildas. Vid denna tidpunkt skulle det således fortfarande återstå 107 block där indelningsändringar måste genomföras för att åstadkomma de åsyftade större kommunala enheterna. När jag tagit del av dessa uppgifter har jag funnit att man således måste räkna med ett betydande antal kommuner som inte kommer att besluta sig för sammanläggning till 1971. I åtskilliga ämnar man kanske inte ens besluta om utredningar i syfte att få till stånd sammanläggningar. Det finns således stor risk för en i tiden långt utdragen reform. Följden härav blir att vi under en lång tid framöver får kommuner med mycket olika storlek och struktur. Det blir därför också synnerligen skilda förutsättningar för de olika kommunernas möjligheter att ta ansvar för de kommunala uppgifterna och att följa med i samhällsutvecklingen. Jag vill endast peka på svårigheten att genomföra den bättre samhällsplanering vars nödvändighet vi är överens om för att trygga sysselsättningen och eftersträva en jämlik standard mellan olika bygder. Mot bakgrunden av vad jag nu sagt har regeringen ansett starka skäl tala för att låta alla kommuner, ämbetsverk samt näringslivets och löntagarnas organisationer få yttra sig över tänkbara alternativ till den nuvarande ordningen för kommunindelningsreformens fortskridande, Därför har en inom kommunikationsdepartementet utarbetad tjänstemannapromemoria sänts ut på remiss. För att inga missförstånd skall behöva uppstå vill jag betona att detta inte innebär att regeringen skulle ha bundit sig vare sig till frågan om förslag till fullföljande av reformen skall föreläggas riksdagen eller till de framlagda alternativen för ett sådant fullföljande. Först med ledning av remissyttrandena kommer regeringen att besluta om nya åtgärder skall föreslås.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

Denna brådska märks på flera områden. Kanske är det bl.a. ett utslag av den brådskan att jag inte fick mitt interpellationssvar förrän för några timmar sedan. Jag hoppas att det är ett undantag och att vi ledamöter, när vi får interpellationssvar, erhåller dem dagen före besvarandet som praxis varit tidigare. Jag tycker att interpellationsinstitutet är ett fint sätt att få uttrycka meningar på, och det vore värdefullt för interpellanten att ha tid på sig att begrunda svaret. Dessutom föreligger ju i dag nya handlingar i ärendet, och de har delats ut på kammarledamöternas bänkar.

Anledningen till min interpellation var närmast det uttalande som kommunikationsministern tre dagar efter valet gjorde på en konferens i Göteborg, där han mycket klart framhöll att vi bör begränsa den tidrymd inom vilken kommunindelningsreformen skall förverkligas. Riksdagen bör därför på nytt få ta ställning till formerna för kommunindelningsreformens genomförande. Det är alltså helt nya tongångar jämfört med de upprepade försäkringar som tidigare har lämnats från regeringen om att frivilligheten står fast, såsom bestämdes redan år 1962. 34 Under tiden har den omnämnda promemorian utarbetats med två alternativ till ett frivilligt genomförande av reformen. Det ena alternativet skulle vara att en majoritet av kommuner i ett block kunde besluta om att genomföra kommunindelningsreformen. Det andra alternativet är att reformen skall vara genomförd senast år 1974. Båda alternativen innebär ju ett frångående av riksdagsbeslutet av år 1962. Något tredje alternativ gives inte här för kommunerna att välja på. I min interpellation frågade jag om det fanns några planer på att genomföra kommunindelningsreformen mot kommunernas vilja. Jag tolkar alltså statsrådets svar på denna fråga såsom ett ja. Här prövar regeringen möjligheterna att frångå metoden med ett frivilligt genomförande. Jag beklagar det svaret. Jag hade hoppats att försäk ringarna om frivillighet fortfarande skulle gälla. Jag är i princip inte någon motståndare till kommunindelningsreformen, Jag tror att den är nödvändig, inte minst enligt de riktlinjer som har utstakats, nämligen att man måste förutse de sammanläggningar som otvivelaktigt då och då kommer till stånd och se till att dessa sammanläggningar sker på ett ur geografiska och näringspolitiska synpunkter riktigt sätt. Jag anser emellertid att vi har tid och råd att hålla fast vid frivilligheten. Jag tycker att man bort pröva andra vägar i stället för att föra in alternativet med tvång. Alla torde känna till de ganska markerade uttalandena om att den här stora reformen skulle genomföras under frivillighet. Departementschefen uttalade ju före riksdagsbehandlingen i prop. 180/1961 att han kommit till den uppfattningen: »För egen del har jag också kommit till uppfattningen att tvångsåtgärder i nuvarande läge inte är påkallade. Skälen härför är flera. Som jag framhållit i det föregående synes indelningsändringar böra övervägas i de fall då interkommunalt samarbete eljest skulle erfordras i sådan omfattning att det skulle intaga en dominerande plats i den kommunala förvaltningen. Från de synpunkter statsmakterna i första hand har att beakta skulle dock ett lämpligt organiserat och väl avvägt samarbete mellan kommunerna i och för sig vara tillräckligt. Vad man vinner genom ett totalt samgående mellan kommuner i dylika fall är främst att de kommunala organen får bättre möjlighet till samlad överblick och bedömning i fråga om kommunalpolitikens inriktning. Indelningsändringen framstår därför främst som liggande i kommunernas eget intresse. Det synes då också rimligt att låta kommunerna själva få avgörande inflytande i valet mellan samarbete och sammanläggning.

Jag vill först — för att inga missförstånd skall uppstå på denna punkt — understryka att regeringen inte planerar något ingripande mot den frivillighet som riksdagen har uttalat sig för, när det gäller kommunsammanläggningar. Men vi ser det, i linje med riksdagens beslut, som en uppgift för staten, departementet och länsstyrelserna att stimulera och vägleda i dessa sammanhang och att röja ur vägen hinder för det samarbete kommunerna vill etablera.» Det är en ståndpunkt som jag tycker att jag kan ansluta mig till. Givetvis finns det en hel rad skäl till att en sådan här reform tar tid. Utifrån de erfarenheter jag har från det kommunala samarbetet vill jag fästa uppmärksamheten på några få. För det första är detta en mognadsprocess. Det är ganska ingripande förändringar som inträder, när en kommun skall upphöra och sammanslås med en annan. Det är alldeles givet att det tar sin tid, innan kommunalmän och andra medborgare hinner vänja sig vid det nya som inträffar, när en eller flera kommuner försvinner och helt underordnas en centralort. För det andra måste man också förstå att det kan finnas tveksamhet inför målet. Bristen på alternativa förslag till att lösa den kommunala servicens problem i de områden som så att säga förlorar sin egen lokala självstyrelse har enligt min uppfattning förhindrat sammanslagningsreformens genomförande. Man har inte kunnat prestera anvisningar till hur den kommunala servicen skulle lösas efter sammanslagningen för de områden som får långt till centralorternd, DIG angeläget att verkligen ta upp denna fråga på allvar. För övrigt tror jag också att många kommunalmän insett det värde som den kommunala demokratin i dag har, i det att många personer är engagerade i kommunalt arbete. Man räknar med att ungefär 70 procent av de kommunala förtroendemännen försvinner vid en kommunal sammanslagning i ett samarbetsblock. Detta måste inverka på ställningstagandet hos folket och bland kommunalmännen ute i bygderna. Det finns givetvis också en rad praktiska problem som inte är lösta. Vi har brist på utredningsresurser. Det är ingen tvekan om att vi har saknat sakkunskap på detta område för att gripa sig an med dessa uppgifter, klarlägga konsekvenserna och för kommunalmännen och folk i allmänhet ute i kommunerna tala om vad en sammanslagning innebär. Den bristen har också bidragit till förseningen. Det finns gränsfrågor av flera olika slag — kommungränser, länsgränser och andra — som verkat hindrande. Det förekommer givetvis också tvister som man inte utan vidare kan vifta bort, tvister om den riktiga gränsdragningen för en blivande storkommun. Allt detta är saker och ting av den beskaffenheten att det inte är förvånande om det tar sin tid att genomföra en reform. Det kan också föreligga sådana skäl som att samarbetet i ett område gått så bra att man tycker att det inte är någonting som brådskar. Man löser alltså utan sammanslagning de frågor som en storkommun skulle ha till uppgift att lösa. Detta kan också vara ett skäl. I stället för att signalera tvångsåtgärder skulle man här enligt min uppfattning ha försökt angripa problemet, försökt att intensifiera upplysningen, försökt att komma till rätta med gränstvisterna, försökt att komma med förslag beträffande den kommunala demokratin och den kommunala servicen för glesbygden. Hade man angripit «dessa frågor på ett verksamt sätt, trorsjag att man därmed hade gjort den största nyttan för att få reformen till stånd. Jag tror också att de risker som det talas om i svaret, nämligen att kommuner genom att dröja kommer att bli ohjälpligt efter i utvecklingen, är överdrivna. Man måste lägga fram bättre bevis för de risker som man här skulle löpa. Skulle en kommun eller ett område bli utsatt för de risker som man här talar om, tror jag att man mycket snart skulle inse värdet av att göra sammanslagningen. I många fall ligger det dock enligt min uppfattning så till att man anser att ännu en tids dröjsmål med genomförandet endast medför obetydliga risker men att man bedömer svårigheterna som större. I den promemoria som statsrevisorerna lagt på ledamöternas bord talas det också om att svårigheterna är betydan de. Man anvisar i promemorian en rad åtgärder för underlättande av det fortsatta reformarbetet. När man här talar om de nya kommunernas slagkraft och effektivitet vill jag till slut bara erinra om att man inte tillför några nya pengar till ett block, om man sammanslår kommunerna. Av fyra—fem fattiga kommuner kan det bli en stor fattig kommun, den saken är klar. Visserligen kan man gemensamt vidta åtgärder för att lösa dessa problem, men det gör man redan i dag. Det är svårt att leta upp kommuner, som är ointresserade av dessa problem. De små kommunerna i blocken kämpar förtvivlat för att lösa problemen om arbete och social trygghet osv. som det talas så mycket om i promemoriorna. Jag tror att den aktiviteten redan är i gång, att samarbetet över kommungränserna pågår. Till slut skulle jag för min del vilja uttala den förhoppningen att det här inte skall vara inledningen till en period där man »kör hårt» med kommunerna, utan att man i stället tonar ned attityden till att avse en rad hjälpåtgärder och upplysningsarbete för att få till stånd en lugn utveckling på detta område.

Herr talman! Jag ber att få börja med att beklaga att herr Johan Olsson inte har fått svaret inom den tid som vi praktiserar när det gäller interpellationssvar. Vi har i varje fall från departementets sida levererat ett svar. För mig går det ju inte att stå här och skylla på postgången, men på något sätt tycks svaret ändå ha blivit fördröjt. Det är min förhoppning att det inte skall ha inverkat menligt på herr Olssons förmåga att diskutera med mig här i dag. Vi kommer naturligtvis att i fortsättningen göra vad som är möjligt för att alla skall få sina svar i rätt tid. Herr Olsson sade att jag redan tidigt i våras i kommunförbundets tidskrift skulle ha uttalat den meningen att det brådskar med kommunindelningsreformens genomförande. Vidare säger han att jag nu i höstas har ändrat attityd och på nytt uttalat den meningen att det brådskar med kommunindelningsreformens genomförande. Jag vill alltså påstå att jag sedan länge har sagt att mot bakgrunden av vad vi upplever när det gäller utvecklingen i stort och med hänsyn tagen till våra allmänna målsättningar för att åstadkomma en så god samhällsplanering som möjligt är det utan tvivel en angelägen uppgift att försöka få en så bra kommunal planering till stånd som över huvud taget är möjligt. I Göteborg sade jag, precis som herr Olsson anförde, att det med denna utgångspunkt vore angeläget att kunna begränsa tidrymden för genomförandet av reformen. Jag sade också någonting om att det väl vore lämpligt om riksdagen på nytt fick tillfälle att ta ställning till dessa frågor. Jag har inledningsvis redovisat att vi har varit mera optimistiska med hänsyn tagen till den allmänna förståelse som hela tiden har löpt jämsides med arbetet med den här reformen ute i kommunerna och med hänsyn tagen till kommunförbundets starka engagemang i fråga om möjligheten att genomföra reformen tidigare. Av dessa skäl har det inte funnits motiv för att ifrågasätta någon annan ordning för kommunindelningsreformens genomförande än den som vi hittills har tillämpat.

Vi vill alltså garantera tryggheten för att kunna föra en aktiv näringspolitik, en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi vill garantera rättvisare förhållanden bygderna emellan genom att jämna ut förutsättningarna mellan olika bygder och genom att bättre tillvarata de resurser som finns i hela bygden. Vi vill åstadkomma en aktiv miljöpolitik. Allt detta tycks vi vara överens om, i varje fall när vi diskuterar på det politiska planet. När jag diskuterar med herr Johan Olsson och hans partivänner är de kanske de inte minst energiska att understryka angelägenheten av att föra en aktiv lokaliseringspolitik med inriktning på att skapa bättre underlag för den service som behövs i glesbygderna. Inom regeringen tycker vi att detta är viktiga frågor. Vi anser att en aktiv lokaliseringspolitik är mycket väsentlig samt att en aktiv politik för att underlätta glesbygdens försörjningsförhållanden är mycket angelägen. Vi tycker att det även finns skäl att redovisa vad samhällsplaneringen betyder när det gäller att kunna omsätta dessa önskemål i praktiken.

Dessa frågor tycker vi att det är rimligt att kommunalmän, näringslivets företrädare, löntagarorganisationer och alla övriga får tillfälle att ge ett ordentligt svar på.

Det alternativet står alltså fritt för kommunerna. De kan mycket väl säga att de inte vill acceptera någon av de utvägar som här är föreslagna, utan att de tycker att det knallar och går bra som det gör. Jag hoppas att vi på detta sätt skall kunna få ett säkrare underlag när det gäller att ta ställning.

Herr Johan Olsson har tagit in den kommunala demokratin i bilden, och självklart är det utomordentligt viktigt att den beaktas. När man skall ta ställning till formerna för genomförandet av kommunindelningsreformen, är det naturligt att dessa viktiga frågor aktualiseras.

Kort efter beslutet tillsatte dess utom Kungl. Maj:t på riksdagens initiativ en arbetsgrupp för överläggningar om den kommunala demokratin. Arbetsgruppen har fört fram några idéer som har resulterat i lagstiftning eller lett till utredning. Jag kan peka på de ökade möjligheter till delegering av kommunala organs beslutanderätt som öppnats genom lagändringar förra året. På uppdrag av kommunalrättskommittén ses reglerna över för antalet fullmäktige, för att möjliggöra något större fullmäktigeförsamlingar i sammanlagda kommuner än vad nuvarande regler tillåter. På andra områden försiggår eller har avslutats andra utredningar av stor betydelse för den kommunala demokratin. Kommunalrättskommittén ser som alla vet över den kommunala kompetensen. Det vilande grundlagsförslaget är av väsentlig betydelse för den kommunala demokratin genom ställningstagandet till den gemensamma valdagen, och länsdemokratiutredningen har i dagarna redovisat sina överväganden om fördelningen av arbetsuppgifterna mellan stat och kommun på länsplanet. Mot bakgrunden av att många för den kommunala självstyrelsen viktiga frågor prövas i skilda utredningar skall i enlighet med riksdagens uttalande i samband med beslutet om den partiella författningsreformen en genomgripande utredning ske av den kommunala demokratins problem. Förberedelserna härför pågår i departementet. Självklart är det av väldigt stor betydelse för vår demokratis utveckling hur våra samhällsfunktioner är uppbyggda och i vilka former besluten skall fattas. Vi kan genom lagstiftning garantera de yttre förutsättningarna för en väl fungerande demokrati, men jag skulle vilja säga att den levande innebörden kan ingen aldrig så väl genomtänkt konstruktion av samhällets organisation och inte heller någon lagstiftning garantera. Den kommer alltid ytterst att bero, såvitt jag kan förstå, av den enskilde medborgarens intresse för samhällsfrågorna och därmed i hög grad också av de politiska organisationernas inre och utåtriktade verksamhet. I en livskraftig demokrati måste effektivitet när det gäller att lösa för utvecklingen och för medborgarna värsentliga uppgifter förenas med en djup insikt hos de politiska partierna om deras särskilda ansvar för att besluten förankras i ett brett medborgarinflytande. Om vi verkligen vill bevara en livskraftig demokrati och utveckla den, måste vi ständigt räkna med att den skall kunna lösa problemen minst lika effektivt som varje annat samhällssystem, men vi måste dessutom diskutera hur vi skall förankra våra beslut och våra åtgärder på rätt sätt i folkstyrelsen.

De politiska organisationerna har, såvitt jag förstår, ett betydande ansvar för utvecklingen av en god demokrati inte bara i samband med formulerandet av sina program och vid kandidatnomineringarna utan också vid uppläggningen av hela sin verksamhet. Detta gäller inte minst på det kommunala verksamhetsfältet.

Det är frågan om att skapa de riktiga kontakterna mellan medborgarna och de valda förtroendemännen. Ytterst kommer demokratin emellertid att leva endast i kraft av sin förmåga att lösa problemen för medborgarna. Det förhåller sig på samma sätt med kommunerna, Den kommunala självstyrelsen kommer att leva bara i kraft av sin förmåga att lösa problemen för medborgarna. Skulle vi ha den kommunala självstyrelsen organiserad så att vi inte orkar med att lösa problemen för medborgarna på ett bra sätt i en utveckling som går snabbt och som tvingar oss till en effektivare planering, så löper i det sammanhanget, som jag ser det, den kommunala självstyrelsen stora risker. Den kommunala, demokratin löper risken att bli undergrävd för att människorna då ser att allt detta som vi ändå satt så stort värde på och slagit vakt om inte fungerar så som vi vill att det skall göra. Om vi vill slå vakt om kommunal självstyrelse, och det vill vi, tror jag att det är nödvändigt att vi får starka kommuner som verkligen kan ta på sig de uppgifter som vi vet att utvecklingen kommer att lägga på dem. Om vi är angelägna om en stark kommunal självstyrelse, är det viktigt att vi får kommuner av denna typ. Jag menar att det finns goda skäl för att vi i den utveckling vi nu befinner oss i får möjlighet att penetrera allt detta mot bakgrunden av hela det material som jag förutsätter att dessa remissyttranden skall komma att ge OSS. Vidare har herr Johan Olsson — jag förstod naturligtvis att han tyckte att det var angeläget — försökt att i det besked som jag lämnat läsa in något annat än vad det verkligen innehåller. Han vill fortfarande försöka ge sken av att regeringen genom att den sänt ut denna tjänstemannapromemoria har tagit ställning till hur kommunindelningsreformen skall fullföljas. Det är inte sant. Vi har redovisat problemen, och vi vill ha denna breda remiss för att på basis av remissyttrandenas resultat kunna föreslå de åtgärder som kan vara lämpliga eller avstå från att föreslå åtgärder.

Herr talman! Inledningsvis några ord om förändringen i statsrådet Lundkvists attityd. I januari talades det om brådskan men givetvis under frivillighet, men tre dagar efter valet, den 18 september, fick vi höra att riksdagen på nytt borde få ta ställning till hur man skulle påskynda denna reform. Det måste innebära ett tvång. Dessutom har detta nu verifierats av den promemoria som utsänts. Där tar man upp två alternativ som kommunerna får yttra sig över. Det ena är att genomföra reformen med majoritetsbeslut. Det andra är att man skall ha reformen i hamn före 1974. Jag anser att det skulle ha funnits ett tredje alternativ. Regeringen hade kunnat fråga kommunerna — ungefär som statsrevisorerna gjort i den utredningen som ligger på bordet — hur det gått hittills. Vilka har varit stötestenarna? Vilka har problemen varit? Vad kan man sedan göra för att lösa dessa problem. Låt kommunerna också yttra sig över dessa sidor av saken i stället för att ge dem två tvångsalternativ att ta ställning till! Detta kan inte uppfattas på annat sätt än att regeringen beslutar att man skall vidta tvångsåtgärder. Det första ställningstagandet har kanske mildrats något, och man går ut med denna remiss innan regeringen tar ställning. Det är väl så det ligger till. Vad den kommunala demokratin beträffar anser jag det vara en brist att man skall tvinga fram en kommunal sammanläggning innan man löst de problem om den kommunala demokratin som statsrådet Lundkvist säger att en hel rad utredningar sysslar med. Varför kan man inte få de förslagen framlagda först, så att man får ta ställning till dessa problem innan man gör sammanslagningarna? Jag anser att det är fel att först slå samman kommunerna och låta dem bli utsatta för de svårigheter som man har talat om här och först efteråt börja diskutera vilka lösningar man kan finna för att förbättra den kommunala demokratin. Jag tror att frågan om den kommunala demokratin är större än vad vi i allmänhet föreställer oss. Talet om att tio representanter kan åstadkomma en bättre demokrati än tjugo, under förutsättning att man har de rätta metoderna, kan det ligga något i, men låt oss då få de rätta metoderna, innan vi genomför förändringar! Dem har vi ännu inte funnit. Jag tror att brådskan är överdriven. Vi har just genomfört en grundskolereform, som 1962 i varje fall var ett av huvudskälen för sammanslagningen. Grundskolereformen är genomförd vad gäller planeringen av högstadiet, och den pockar alltså inte på tvångsåtgärder för kommunsammanslagningen. Det föreligger inte heller några andra frågor som pockar på omedelbara tvångsåtgärder, utan jag tror att vi har råd att ta tid på oss i denna fråga. Jag tror att vi kan lita på kommunalmännen i detta fall. Det finns kanske problem, men om man verkligen befarar en eftersläpning i utvecklingen tror jag också att kommunalmännen kommer att inse att här krävs åtgärder — och en av dem kan vara att påskynda sammanslagningen.

Herr talman! Egentligen är det överflödigt att ta upp en debatt här, ty de facto har väl ändå regeringen och det ansvariga statsrådet bestämt sig för att någonting skall ske. Det går inte att komma ifrån det, statsrådet Lundkvist. Jag skulle mycket gärna vilja pressa statsrådet om hans syn på de förhållanden som har rått och alltjämt råder i fråga om frivilligheten. Jag har läst förarbetena, jag har läst propositionen, jag har läst utskottsbetänkandet, och jag har läst debattprotokollen, men jag har inte kunnat finna något annat än att det har varit fråga om absolut frivillighet för kommunerna och att dessa har bestämmanderätten. Under dessa förutsättningar menar jag att det inte finns någon rimlig anledning att föra det resonemanget att eftersom kommunreformen har gått sakta så måste man vidta åtgärder. Är det sagt att kommunerna skall ha frihet att bestämma härvidlag så har de givetvis det. Jag vill gärna höra vad statsrådet anser om det. Argumenten för att vidta åtgärder i förevarande avseende är inte starka. Det faktum att någonting går sakta inom ett frivilligt system är inget argument. Det faktum att det finns olika stora kommuner är heller inget argument, ty en sådan ojämnhet får man under alla förhållanden. Kommunblocken kommer att variera i storlek högst väsentligt också framöver — hur man än gör. Jag skulle tro att det är ganska svårt att tillvita kommunalmännen och ledningen för de små kommunerna att de inte har skött sina åtaganden. Det verkar snarare som om kommunerna vore till för reformen och inte reformen för kommunerna. Det skulle vara ganska intressant — jag skall dock inte ta någon längre tid i anspråk för det — att gå tillbaka till vad man sade, när man genomförde den här reformen, om vad som verkligen var huvudmotivet. Det var väl främst de uppgifter som ålåg kommunerna i fråga om den då förestående skolreformen. Så har jag i varje fall funnit. Vi kan konstatera — i varje fall gör jag det med erfarenhet från mitt eget kommunblock, som är ett relativt stort sådant — att man har löst skolproblemen helt utan att engagera kommunblocket eller samarbetsnämnden. Man har byggt skolorna sedan områdesindelningen har verkställts, och man har även klarat fortsättningen. Jag säger detta inte därför att jag menar att det var fel att indela landet i kommunblock, jag vill bara belysa att det varit möjligt att åstadkomma ganska stora saker också utan att sammanslå kommunerna. Jag är fullt på det klara med att det behövs en samhällsplanering, men jag tror det är möjligt att genomföra den och samtidigt låta kommunerna behålla sin självständighet. Avgörande för en kommunsammanslagning bör ju vara om kommunerna har den bärighet som behövs för att klara de mera primära uppgifterna. Jag vill i alla fall i detta sammanhang slå fast att om man skall göra kommunerna så stora att de kan bilda underlag för de aktiviteter som kräver det största underlaget kommer de inte att klara de små uppgifterna — som också de är väsentliga för människorna. Den övergång som skisserades år 1962 ledde fram till 282 kommuner. Generaldirektör Bertil Olsson i arbetsmarknadsstyrelsen har sagt att man, om man skulle tillgodose de arbetsmarknadspolitiska aspekterna, inte borde ha mer än 70 kommuner i detta land. Jag tror att det är nödvändigt att så att säga sortera uppgifterna och lägga de aktiviteter som kräver ett mycket stort underlag på ett annat plan. I detta sammanhang skulle jag gärna vilja se att man avvaktar vad länsdemokratiutredningen föreslår och vad som kommer ut av det. Statsrådet Lundkvist framhåller att kommunernas och organisationernas svar blir avgörande. Men, herr statsråd, kan inte kommunernas svar — om genomförandet nu är en frivillig sak och man således skall låta detta vara avgörande — ligga däri att kommunerna inte har följt upp denna linje? Kommunernas mening måste ju då vara att här behöver inte någonting ske. Det är väl ett svar som räcker. Behöver man svara mer? Men om man skall fråga skulle man inte i så fall också fråga de kommuner som är sammanslagna? Vore det inte rimligt att låta frivilligheten — även om den skall begränsas någon gång — sträcka sig så långt att man skulle kunna göra en jämförelse mellan de kommuner som är sammanslagna och dem som inte är sammanslagna. Jag föreställer mig att någon större olycka under tiden inte sker i de kommuner som inte är sammanslagna. Jag tror dock att tiden som gått är för kort att göra denna jämförelsen. Det behövs sannolikt en längre tid. Med hänsyn till inte minst vad som tidigare har sagts här av såväl statsrådet som interpellanten om värdet av den kommunala demokratin tycker jag att det vore väsentligt att man först avvaktade resultaten i de stora kommuner som redan bildats. Men då behöver man sannolikt en väsentligt längre tid. Från dessa utgångspunkter förmenar jag närmast att man skulle kunna frysa ner reformen. Jag skall dock inte gå så långt, men jag tycker i alla fall att man inte skall driva på utvecklingen på detta område. Jag förutsätter och hoppas innerligt att man, när svaren kommer in, beaktar inte minst delkommunernas intressen så att det inte blir på samma sätt som när denna fråga presenterades i TV, nämligen att kommunernas talan föres fram av ett borgarråd från Stockholm. Det kan inte vara möjligt att från den horisonten förstå problemen ute i kommunerna.

Herr talman! För att inga missförstånd skall uppstå beträffande mitt resonemang om den, som jag själv tycker, mycket allvarliga frågan om den kommunala demokratin och demokratin över huvud taget vill jag framhålla att jag, herr Johan Olsson, inte sade att det var så enkelt att det gick lika bra med tio ledamöter som med tjugo i en församling. Jag sade bara att demokratin kanske kan garanteras väl så bra i en församling på tio ledamöter, som har möjligheter att göra ett effektivt arbete, som i en församling på tjugo ledamöter, där man inte har sådana former att man kan göra ett effektivt arbete. Jag menar därför att demokratins styrka hela tiden beror av dess förmåga att lösa problem för medborgarna, då under förutsättning att man har de riktiga kontakterna mellan dem som är förtroendevalda och dem som har valt förtroendemännen. Det är i det avseendet en betydande del av ansvaret ligger på oss inom de politiska organisationerna för hur demokratin arbetar. Herr Kristiansson sade att jag redan hade bestämt mig. Jag är, herr Kristiansson, inte en så mäktig man att jag kan bestämma i den här frågan, utan beslut måste fattas i riksdagen. Jag förstår så väl både herr Olssons och herr Kristianssons ambition att försöka läsa in någonting annat i vad som är sagt än vad som är sagt. Jag talade aldrig, herr Olsson, i Göteborg om tvång eller om några medel med vilka reformen skulle påskyndas. Jag har bara talat om — och det gör jag fortfarande och med gott samvete — att jag för min del anser det vara angeläget, från samma utgångspunkter som så ofta understryks av de båda numera sammanslagna kommunförbunden, att man kunde begränsa tidrymden. Det märkliga är ju att både det gamla kommunförbundet och det gamla stadsförbundet liksom sedermera det nya kommunförbundet hela tiden har arbetat så intensivt för den här reformen, därför att de sett att på den vägen skapas den bästa möjligheten att stärka den kommunala självstyrelsen. Det är inte minst med hänsyn tagen till dessa intentioner som jag tycker att det är angeläget att komma fram till ett resultat. Jag måste säga att herr Kristiansson tar förvånansvärt lätt på hela problemet. Han har sin ståndpunkt klar, och det har herr Olsson också. De ser inget problem i det här. Jag har inte min ståndpunkt klar. Jag ser ett problem, men herr Kristiansson säger att vi har fått svar nog, när nu sammanläggningarna inte går så fort. Kommunerna önskar inte dessa sammanläggningar — det må väl räcka som besked, anser herr Kristiansson, och han rekommenderar mig att inte göra någonting utan låta allting fortsätta. Herr Kristiansson rekommenderar vidare att sedan reformen genomförts någon gång i framtiden med de metoder som herr Kristiansson anser lämpligast, skall det göras en utredning om vad reformen kom att innebära för medborgarnas vidkommande. Herr Olsson har ändå sagt att han förstår nödvändigheten av den här reformen, och han vill väl snarare att man nu skulle så att säga stoppa reformen och först göra utredningen om vad reformen, sedan den genomförts, skulle komma att innebära för den kommunala demokratin. När vi diskuterar i vilka former samhället skall arbeta, vilka verksamhetsformer vi måste ha för samhällets organisation, så tror jag trots allt att utvecklingen tvingar oss att sörja för att vi hela tiden har en samhällsorganisation som gör det möjligt att lösa problemen för medborgarna. Det är ju medborgarnas intressen som skall stå i centrum. Det är för deras skull som vi hela tiden för den här debatten. Ingen typ av samhällsorganisation är i och för sig ett självändamål, utan det är ju för att främja en utveckling i medborgarnas intresse som vi diskuterar dessa spörsmål. Därför kan vi väl inte bara säga att vi först skall lösa frågorna om författningen och att vi sedan skall se om vi kan hitta en organisation för den kommunala verksamheten som passar till de uppgifter som väntar denna verksamhet. Det är naturligtvis i högsta grad önskvärt att dessa två frågor kunde löpa jämsides med varandra. Eftersom vi ser att det när det gäller att skapa former för en effektiv samhällsplanering verkligen trycker på i många bygder, kan det emellertid hända att vi måste klara ut det här med organisationen först och så långt möjligt jämsides därmed bevaka och utreda hur vi skall förstärka denna organisationsförankring i en författning. Det pågår också ett arbete på forskarsidan på den här punkten. Professor Jörgen Westerståhl har påbörjat en undersökning med hjälp av riksbanksmedel. När vi går att skriva direktiven för den översyn av hela den kommunala demokratin, som riksdagen har begärt men inte heller ville ha förrän nu pågående utredningar låg på bordet, skall naturligtvis — hoppas vi bl.a. de rön som gjorts i den forskargruppen stå oss till buds. Hela tiden måste vi sålunda intensivt bevaka just denna sida av problemet. Herr Axel Kristiansson ser som sagt inte något problem utan tycker att det kan gå som det gör. Han ser inte något problem i att riksdagen 1962 tyckte att det var riktigt att få en sådan principiell grund för den kommunala indelningen, att man fick till stånd bl.a. en samplanering mellan tätort och landsbygd och att denna samplanering nu dröjer i många bygder. Vi fann ju ganska snabbt att den kommunindelning vi haft sedan 1952 var felaktig; vi planerade landsbygden för sig och den tätort som fanns i landsbygden för sig. Vi har hela tiden märkt att vi behöver en samplanering mellan tätort och landsbygd, eftersom människorna i dag lever på ett helt annat sätt än de gjorde förr. Vi är inte längre antingen landsbygdsbor eller stadsbor, utan vi fungerar så att säga i hela regionen och använder oss av de gemensamma resurserna på landsbygden och i tätorten. Vitsen med hela denna reform är trots allt att den skall vara en jämlikhetsreform, som skall skapa lika förutsättningar för hela kommunområdet att utnyttja resurserna. Inte minst herr Axel Kristiansson borde uppleva en långsam reform som ett problem, eftersom centerpartiet talar om att vi skall föra en aktiv lokaliseringspolitik och medverka till att det bildas utvecklingsbara tätorter runt om i landet. Vill man föra den politiken eller vill man det inte? Om vi skall ha någon möjlighet att åstadkomma en sådan ut veckling, är det då inte skäl att vi frågar oss: Hur skall det bli med den kommunala planeringen? Är vi beredda att vänta på resultaten av en effektivare kommunal planering till förfång för målsättningen att skapa en aktiv lokaliseringspolitik och utvecklingsbara tätorter? Det är detta som jag ser som problemen. Herr Axel Kristiansson vill å ena sidan ha denna utveckling, men ser å andra sidan inga problem i fråga om den ordning i vilken kommunreformen nu genomförs.

Ingen som har någon kontakt med den kommunala verksamheten kan säga, att samarbetsnämnderna i kommunblocken i dag i alla avseenden fungerar som effektiva organ för att åstadkomma en sådan bättre planering, som både herr Johan Olsson och herr Axel Kristiansson vill ha. Jag har från många olika håll i landet hört, att samarbetsnämnderna inte fungerar bra. Man är i många kommuner rädd för att bli efter i samplaneringen inom kommunblocken, därför att man har ett så trubbigt instrument som samarbetsnämnderna; man når inte de resultat man önskar nå. Därför vill man gärna få besked om hur det skall bli i fortsättningen.

Herr talman! Statsrådet Lundkvist säger att vi »inte ser några problem» i den nuvarande situationen. Det vill jag ju bestrida! Jag har uttryckligen sagt att det finns en rad problem som hindrar kommunsammanslagningsreformens genomförande. Jag räknade upp åtminstone sex eller sju olika problem, och jag menar att dem skall man angripa i grunden i stället för att hota kommunerna med tvång, om de inte slår sig samman. Det är det som jag vänder mig emot. Det finns en bättre väg. Jag vet inte, om remissen till kommunerna är utsänd, men det vore önskvärt att denna debatt i varje fall ledde till en ändring av remissförfarandet därhän, att kommunerna också finge ta ställning till frågan om nuläget jämsides med de två andra alternativen. Alltså: Anser kommunerna att den nuvarande takten är tillfredsställande och vilka problem har ni i denna fråga? Detta skulle vara en av frågorna. De andra kan komma efteråt: Anser ni att det bör tillgripas tvång? I så fall bör man lägga fram dessa två alternativ. Det är ur kommunernas synpunkt och även ur allmän synpunkt med hänsyn till riksdagsbeslutet av 1962 en betydligt bättre utväg ur den nu uppkomna situationen. Statsrådet förde in lokaliseringspolitiken i debatten. Jag vill något beröra den frågan, eftersom jag sysslat en del med lokaliseringspolitik. Jag är övertygad om att ett samarbete mellan kommuner i ett block kan betyda mycket för att förbättra näringslivet i ett område. Men jag bestrider att resultatet av näringspolitiken hänger på om kommunerna sammanslår sig eller inte. Jag kan ta ett litet exempel just från Ljusdalsområdet, som jag represente rar. Det kan nämligen, statsrådet Lundkvist, även finnas andra synpunkter att lägga i vågskålen, vilka gör att man tvekar. Vi har en region i ett svagt område, ett inlandsområde i norra delen av Hälsingland. Det rör sig om några kommuner med befolkningsminskning. Inom hela blocket kämpar man förtvivlat för att uppehålla befolkningen i varje fall vid 25 000 för att man skall få underlag för den rad av serviceanläggningar, som skall finnas på ett sådant område — sjukvård, domsaga, lantmäteri, gymnasium etc. Så har vi fyra kommuner runt omkring centralorten i denna region. Var och en av dessa utgör ett intensivt arbetande område, var och en med sikte på att försöka förbättra det lokala näringslivet. Varenda tätort i detta område sjuder av liv och intresse för att göra något för sysselsättningen i blocket. Om nu den förändringen inträder, att dessa fem kommuner försvinner och att det bara blir en kommun i blocket, riskerar man att det intensiva arbetet i dessa små enheter runt omkring tonas ned. Det är inte så, som många säger, att det då uppstår ett resursöverförande från periferin och in till centrum. I och med att man bryter upp från ett område som drabbas av avfolkning är det möjligt eller troligt — det visar erfarenheten — att man bryter upp och ger sig i väg söderut. Vi är mycket rädda för — och även centralortens invånare är medvetna om detta problem — att en sammanslagning skulle äventyra arbetslusten ute i blockets yttre områden med påföljd att man försvagar hela regionen. För närvarande driver vi ett intensivt arbete, var och en på sitt håll, men upprätthåller ett ständigt samarbete i alla de frågor som kan lösas genom samarbete. Vi menar att hela området är lika attraktivt för en företagare från annat håll antingen de är sammanslagna eller inte. Vi erbjuder den arbetskraft som finns i området. Vi är beredda att gemensamt un derstödja samhälleliga åtgärder för att förbättra service och andra förutsättningar för en kommande industri. På det sättet räddar man kanske bäst de värden som finns i ett så hårt drabbat område som vårt. Detta exempel kan vara värt att också föra in i diskussionen för att visa behovet av varsamhet vid handläggningen av kommunsammanslagningsfrågan.

Herr talman! Jag avvaktade ett besked från statsrådet beträffande dennes syn för dagen på frågan om frivilligheten, men jag fick inte något sådant besked. Det kanske kommer senare. Herr statsrådet ville vidare tillvita mig och även interpellanten den uppfattningen — det skulle framför allt gälla mig — att vi över huvud taget inte ser några problem och att utvecklingen för min del kunde få rulla vidare i sin egen takt. Jag vill på detta svara, att jag mycket förlitar mig på kommunalmännens bedömning. Däri ligger kanske anledningen till skillnaden mellan herr statsrådets och min uppfattning. Jag har en ganska god kännedom om med vilket ansvar man bedömer situationen. Om man skall göra jämförelser, som jag tidigare förmenat att man borde göra, skall man självfallet göra dem innan alla kommuner är sammanslagna till storkommuner. Därefter är det ju ingen mening att göra jämförelse, eftersom man rimligen inte kan riva upp en sådan reform. Skall man analysera fördelar och nackdelar skall detta alltså göras nu, varvid reformen under tiden sakta får löpa vidare. Då kan, om reformen senare inte nödvändigtvis behöver genomföras, åtminstone några icke sammanlagda kommuner finnas kvar. Jag menar liksom herr Johan Olsson, att man väver in alltför mycket i detta sammanhang. Jag är icke alls övertygad om att det föreligger ett så starkt samband mellan näringsoch lokaliseringspolitik och kommunsammanslagning. Jag skulle också kunna åberopa exempel på detta.

Herr talman! Herr Johan Olsson tyckte att det skulle vara bra om det fanns ett sådant alternativ med i promemorian, som det han relaterade. Man kan emellertid inte säga att det är ett alternativ till den nuvarande ordningen. Det står i promemorian, att vad diskussionen främst bör avse är om takten är tillfredsställande och om så inte anses vara fallet, vilka åtgärder som erfordras för att reformen på bästa sätt skall fullföljas. Det bör för en sådan diskussion vara värdefullt om det kan anges vissa alternativ till den ordning som nu gäller. Därför skisseras två alternativ. Men det står naturligtvis kommunerna fullt fritt att uttala sig för den ordning som gäller. Den ordning som gäller kan emellertid inte vara ett alternativ till den ordning som gäller! Herr Axel Kristiansson ville ha besked av mig om hur jag ser på frivilligheten. Jag har sådan respekt för alla de remissinstanser som jag vet kommer att uttala sig om denna fråga i remissyttrandena, att jag väntar med att bedöma hur vi skall se på den till dess vi har fått in remissyttrandena, medan herr Kristiansson väljer att redan i dag ha en ståndpunkt utan att ha hört vad remissinstanserna säger. Herr Kristiansson säger vidare att vi tryggt kan förlita oss på kommunalmännen i denna punkt. Det är från kommunalmännen som herr Kristiansson alltså har hämtat inspirationen till sitt ståndpunktstagande. Jag har under årens lopp lyssnat till många kommunalmän i dessa frågor. Jag vet mycket väl att det finns delade meningar om här förevarande spörsmål. Det är också många kommunalmän som är oroliga för utvecklingen, och jag tycker att de också skall få tillfälle att få sin inställning prövad på det sätt som nu kommer att ske. Till herr Ferdinand Nilsson vill jag säga, att det är uppenbart att det finns blockindelningsproblem kvar. Eftersom blockindelningen skedde så sent som 1964, föreställer vi oss väl generellt att det skall vara möjligt att arbeta med de block i stort sett, som man då diskuterade sig fram till i mycket nära samförstånd med kommunerna. Men givet vis har det hänt saker och ting på sina ställen sedan år 1964, och i den mån sådana förändringar har inträffat, att de förutsättningar som gällde år 1964 inte gäller i dag, får man naturligtvis vara beredd att pröva även en sådan sak som blockindelningen. Jag har liksom herr Ferdinand Nilsson stor respekt för alla de aktiva kommunala förtroendemännen. Vi kan också gemensamt beklaga, att uppdragen blir färre efter kommunsammanläggningarna. Jag tror emellertid att herr Ferdinand Nilsson och jag också har gjort den erfarenheten, att det trots allt inte behöver bli lika många färre som har uppdrag som det blir färre uppdrag. Om vi, go” vänner, inte idealiserar alltför mycket när det gäller den kommunala verksamheten utan är beredda att se nyktert och klart på problemet, vet vi väl att det till och med kan inträffa att det ute i kommunerna sitter en och annan förtroendeman som har alldeles för många uppdrag. Kanske kommer det i de större kommunerna att finnas möjligheter att lätta litet på bördan, fördela dessa uppdrag litet bättre än man gjort hitintills och på den vägen öka möjligheten för de kommunala förtroendemännen att hålla mera direkt kontakt med väljarna genom att de får tid över för det. På det sättet kan alltså den kommunala demokratin fördjupas. Till herr Kristiansson skulle jag vilja säga, att vi nog inte heller skall idealisera på det sättet att vi menar att allt vad vi gör som kommunalmän — jag har också varit aktiv kommunalman — präglas av allra högsta förnuft och vilja till en effektiv planering. Visst vet vi väl, när vi ser oss omkring, att det understundom inträffar att vi spänner bågen när det gäller ambitionerna på den kommunala sidan litet för hårt, så att vi kan skada gemensamma intressen. Jag vill bara, som så många gånger förr, erinra om att när vi tog oss före att slå samman de bebyggelseplaner, som vi arbetade med i vårt land, fann vi att det inte var 8 miljoner människor vi förberedde oss på att få utan betydligt fler; ibland har 15 miljoner och ibland 40 miljoner nämnts när man summerat alla dessa planer. Om vi planerar med sådana ambitioner, upplever vi väl ett behov av att finna former för en effektivare kommunal planering.

Det är kanske inte alla gånger den bästa lösningen att bara upprätthålla var sin kommunala administration och tro att man den vägen arbetar mest effektivt inom en region och åstadkommer den bästa servicen. Vi kan vinna en del också i fråga om effektivitet. Jag skall avslutningsvis understryka, att vi i regeringen just nu upplever det som mycket angeläget att kunna föra en aktiv näringspolitik, att kunna föra en politik som skall skapa mer jämlika förutsättningar olika bygder emellan, att kunna föra en aktiv lokaliseringsoch glesbygdspolitik och en framsynt miljöpolitik. Allt detta är angelägna ting, och jag tror inte att vi kommer att nöja oss med den slogan, som herr Kristiansson här har myntat, nämligen att det bara gäller att gå sakta framåt. Vi vet var vi befinner oss i den allmänna utvecklingen och att vi måste sörja för att vi kan skapa trygghet för sysselsättningen, att vi kan skapa resurser för en god standard, att vi kan skapa möjligheter att bedriva jämlikhetspolitik. Skulle det visa sig, när vi inventerar de problem som ligger i vägen för möjligheterna att nå dessa mål, att det är betydande bekymmer med den ordning, som vi i dag tillämpar beträffande kommunindelningsreformens genomförande, så är det rimligt att vi får ta ställning till vad vi skall välja. En aktivare politik i detta avseende i medborgarnas intresse, eller om vi skall gå sakta framåt, som herr Kristiansson vill. Den valmöjligheten kommer vi att ställas inför, när remissyttrandena har kommit in. Innan vi sett vad de innehåller finns det i varje fall ingen anledning för mig att inta någon ståndpunkt. Herr Kristiansson har däremot redan intagit sin.

Herr talman! Jag skall bara göra några korta kommentarer. Diskussionen har ju dragit ut på tiden, och vi kan väl inte ta kammarens tid i anspråk alltför länge. Vad gäller alternativen ser jag saken så, att det hade varit riktigare att i samband med att dessa frågor aktualiserades tillfråga kommunerna hur de ser på denna reform och dess genomförande samt vilka problem som kan möta. Man hade inte behövt tala om tvång i det sammanhanget. Men när frågan nu har aktualiserats, uppfattas det av kommunerna som om det fanns två alternativ att ta ställning till. Att så är visar bl.a. det sätt på vilket tidningarna har presenterat frågan. Jag tror att det hade varit riktigt att man innan alternativen framkom hade frågat kommunerna: Anser ni att det är bra som det är, eller vilka problem har ni i detta sammanhang? Jag hoppas att denna diskussion har klargjort för kommunerna att de kan underlåta att svara, om de anser att förhållandena är bra som de är. Då behöver de ju inte befatta sig med att svara på frågan om tvångsåtgärder. Vidare är det också en annan sak, som bör med i bilden, nämligen den starka minskningen av antalet kommunala förtroendemän, en minskning som framför allt drabbar kvinnorna och ung domen. Det är en nackdel som redan har förmärkts i de områden där kommunerna gått samman i storkommuner. Där har man kunnat konstatera en 15 procentig minskning av kvinnorepresentationen, och det är en allvarlig sak som jag tycker man borde försöka motverka med konkreta åtgärder. Slutligen tycker jag att hela den diskussion som drives av kommunförbunden och av regeringen borde konkretiseras mer än vad som skett. Det har talats om att ge kommunerna slagkraft och effektivitet, men dessa allmänna fraserna har inte underbyggts med något sakmaterial, som visar vilken slagkraft man i realiteten erhåller och vilka nya resurser man vinner. Det är min förhoppning att diskussionen i fortsättningen konkretiseras, så att vi får större utbyte av debatten.